Herr talman! Redan år 1965 förklarade sig riksdagen inte ha något att invända mot att fasta studiegångar inrättades vid de filosofiska fakulteterna. Det ansågs då lika väl som nu att detta behövdes. Situationen bedömdes av dåvarande ecklesiastikministern på det sättet att om antalet universitetsstuderande komme upp till 100 000 så kunde undervisningen inte klaras med bibehållen standard. I det läget bedömdes det som angeläget att försöka hjälpa de studerande att snabbare finna sig till rätta när de kommer till universiteten, så att studierna kan komma i gång och sedan avslutas inom rimlig tid. Här har nämnts att studiesituationen inte är tillfredsställande och inte har varit det på flera år. Det har nämnts att 30 procent av dem som skrivs in vid de filosofiska fakulteterna inte avlägger någon examen och att bara 25 procent avlägger examen inom den förutsatta normalstudietiden. När man nu skall fatta beslut i denna viktiga fråga anser jag att man måste se utbildningspolitiken såsom en stor enhet. Detta med fasta studiegångar vid de filosofiska fakulteterna kan inte vara någon isolerad fråga. Skall vi lyckas ge de studerande vid universiteten en gedigen utbildning, måste vi också lyckas med gymnasiepolitiken. Här är det inte fråga bara om det treåriga gymnasiet, utan vi måste också lyckas med fackskolan, så att den blir en eftersökt utbildningsväg på det gymnasiala stadiet. Vi måste också lyckas med yrkesutbildningsreformen, så att den blir effektiv, och vi måste lyckas med andra utbildningsvägar på det postgymnasiala området. Min mening är alltså att det måste vara balans i expansionen inom hela utbildningsfältet. Det är mot den bakgrunden som jag anser att vi måste se hela utbildningspolitiken som en enhet. När vi diskuterade den här frågan 1965 fanns inom riksdagen en betydande minoritet som hade den meningen, att man borde undvika en låsning av studiemöjligheterna till de gängse ämneskombinationerna. Den proposition som vi då hade att behandla ansågs innebära en alltför hård låsning just till de vanliga ämneskombinationerna. Det betraktades som ett stelt utbildningssystem, vilket inte kunde vara tillrådligt i ett modernt samhälle, där det sker stora förändringar mycket snabbt. Det ansågs också att man på det sättet kunde riskera att de studerande som valt fel skulle komma in i återvändsgränder. Vi som tillhörde minoriteten framhöll vidare att man borde överväga att inrätta särskilda studiemöjligheter för dem som vid sidan av studierna bedriver förvärvsarbete. Efter den debatten har nu frågan om fasta studiegångar varit föremål för utredning. Utredningens förslag har mycket starkt kritiserats såväl av en rad remissinstanser som i den offentliga debatten, och som herr Källstad sade är det inte UKAS vi i dag behandlar, utan vi har att ta ställning till det utskottsutlåtande som har avgivits i anledning av proposition nr 4 till årets riksdag. I såväl propositionen som i utskottsutlåtandet visas enligt min mening ett betydande tillmötesgående mot de uppfattningar som av minoriteten fördes fram när principbeslutet fattades 1965. Nu måste man erkänna att det finns en stor flexibilitet i systemet, att det finns betydande valmöjligheter och ett hänsynstagande till speciella förhållanden på en rad punkter, vilket allt överensstämmer med de synpunkter som minoriteten då framförde. Hade detta blivit beaktat tidigare, tror jag att vi skulle ha sluppit mycket av UKAS-striden. Det har emellertid under min tid i riksdagen inte förekommit att jag med anledning av en proposition fått så många brev och telefonsamtal som just i fråga om proposition nr 4. Men inte någon av dem som har hört av sig har sagt sig anse att jag skall verka för att propositionen skall avslås. I stället har man framhållit att det uppenbarligen föreligger behov av en reform. Men orsaken till alla brev och telefonsamtal ligger i den oro man hyser. Detta kan ju vara illa nog. Oron betingas av att man anser sig ha för kort tid på sig att ge tillräcklig information till dem som berörs av reformen om den skall träda i kraft den 1 juli 1969. Man har också sagt att det är omöjligt att ge tillfredsställande studieoch yrkesvägledning till de studerande om reformen skall träda i kraft så snart. Man har vidare talat om att tilldelningen av resurser blir otillräcklig beträffande lärare och pedagogisk undervispingsmateriel och att det inte finns ett tillräckligt stort antal valmöjligheter i andra årskursen, att antalet utbildningslinjer blir för litet och att det kommer att krävas för mycket av de studerande för att klara kurserna på normal tid. Man har också uttalat oro för att näringslivets behov inte blir tillräckligt beaktat. Men dessa bekymmer har yppats innan utskottets utlåtande blivit allmänt känt. Därefter har det varit betydligt lugnare. Knappast någon har hört av sig sedan dess. Om detta beror på att oron har stillats eller på att man resignerat kan jag inte uttala mig. Men jag vill ändå yttra mig något om det som anförts som oroande faktorer. Beträffande informationen har utskottet inhämtat att ett omfattande förberedelsearbete har utförts. På ansvarigt håll räknar man vidare med att bestämmelser, studieplaner och information skall föreligga i tid för att reformen skall kunna börja genomföras på ett tillfredsställande 'sätt från den 1 juli 1969. När dylika försäkringar har lämnats har jag för min del trott på dem. Dessa garantier har avgetts på ett sådant sätt och från sådant håll att de förpliktar. Det har i fråga om studieoch yrkesvägledningen hävdats att om reformen skall fungera som planerats är man i Hög grad beroende av just sådan vägledning. Detta har också framhållits i motioner om att frågan bör följas med uppmärksamhet. Här har ett enhälligt utskott kraftigt understrukit vikten av att frågan om studievägledningens = effektivitet skall följas med största uppmärksamhet. Därmed visar utskottet att frågan betraktas som utomordentligt viktig. Jag förutsätter att berörda myndigheter också beaktar detta. Det föreligger en reservation beträffande tilldelning" av lärarkrafter och förbättring av pedagogiska resurser och metoder. Den reservationen har avgivits mot bakgrunden av uppfattningen att om en ökad genomströmningshastighet skall uppnås krävs ökade insåtser just i dessa fall.

Dessutom har vi i propositionen fått veta att vad beträffar tilldelning av lärarkrafter m.m. skall andra grunder än nu prövas vid vissa institutioner. Det räknas emellertid inte med att försöksverksamheten skall behöva medföra ökade medelsanvisningar i jämförelse med vad motsvarande. verksamhet inom ramen för nuvarande system kostar vid oförändrat studerandeantal. En kraftig upprustning av de pedagogiska hjälpmedlen kan såvitt jag förstår inte göras utan att den också medför ökade behov av medel. Försök och en viss omorganisation är nog bra i och för sig, men behovet av förstärkning av de pedagogiska resurserna är därmed inte uteslutet. Frågan om valmöjligheterna i andra avdelningen har ingående diskuterats i utskottet. Härvid har framkommit att studerande, som med godkänt resultat fullföljt studierna i första avdelningen inom en utbildningslinje, efter anmälan bör ha rätt att gå över till studier inom annan utbildningslinje. Med tanke på alla de olika erinringar som har gjorts just i anledning av att i andra avdelningen för vissa linjer inte är upptagna olika ämnen att välja på, tror jag, att det är värdefullt att detta, som jag nyss antydde, har blivit inskrivet i utskottets utlåtande. Vad beträffar frågan om de alltför stora kraven på de studerande som det nya systemet av en del anses innebära vill jag gärna framhålla, att efter vad jag har kunnat förstå vid föredragningar och vid utskottsbehandlingen kommer det inte att ställas några krav in absurdum. Alla har vi inte samma arbetstakt, och efter vad jag kan förstå kommer de som är skötsamma och som arbetar att få hjälp för att kunna hålla en så god studietakt som möjligt. Därest det inte går att följa normaltakten, om vi skall uttrycka oss så, men det ändå visar sig, att studierna bedrivs med framgång och att den studerande har ambition att nå fram till resultat, räknar jag med att det kommer att visas förståelse för hans situation. Men skulle det visa sig att det är slarv eller lättja som föranleder att studerande sackar efter, kan jag inte finna, att det finns anledning att försöka hålla dem kvar vid universiteten. Det kan ju inte heller uteslutas att en del av dem som börjar på universitetet själva kommer underfund med eller kommer att få veta, att de gör klokast i att söka sig in på en annan yrkesbana som passar dem bättre. Även om det givetvis skall finnas studierådgivning och vägledning, kan man inte komma ifrån att vi inte alla är lika. En del passar för det ena yrket och andra för annat. Ingen skall väl känna sig misslyckad därför att det inte har varit möjligt för honom att ta en primärexamen vid en filosofisk fakultet. Det finns mycket annat att välja på här i livet för dem som har energi och tillvaratar de möjligheter som finns. Alla kan inte heller ägna sig åt yrken med en teoretisk inriktning. Det finns åtskilligt att säga om olika avsnitt i utskottsutlåtandet. Det föreliggande förslaget ger anledning att ställa vissa frågor: Kommer näringslivet att bli tillgodosett? Ger någon av linjerna = tillfredsställande kunskaper för dem som har för avsikt att arbeta utanför vårt lands gränser? Och kommer miljöfrågorna att bli tillräckligt uppmärksammade? Detta är frågor som väl ingen kan ge ett absolut bestämt svar på i dag. Det är angeläget att i det fortsatta arbetet på utbildningslinjernas utformning beakta dessa spörsmål, och jag anser att mycket talar för inrättandet av utbildningslinjer som möjliggör förverkligandet av de nämnda önskemålen. Utlandsoch miljöfrågor liksom också andra spörsmål kan givetvis komma att pocka på inrättandet av särskilda linjer. Att det nu tagits ställning till de filosofiska fakulteternas organisation får naturligtvis inte hindra att det framdeles sker en anpassning med hänsyn till olika behov. I samband med behandlingen av propositionen och därav föranledda motioner har vi också haft att behandla motionen nr II:1029 i vilken betonas vikten av att lärarna erhåller en god utbildning i biologi. Där har också särskilt framhållits behovet av en god utbildning i hälsooch miljövård. Utskottet säger sig ha förståelse för motionärernas synpunkter men har inte gjort något uttalande i behörighetsfrågorna. Men i reservationen nr 4 har ändock ämnet biologi liksom också svenska och samhällskunskap nämnts. Det framhålles i reservationen att det är av största vikt att ämneslärarna på högstadiet och gymnasiet väl behärskar dessa ämnen. Jag vill säga några ord beträffande ämnet biologi. även biologilärarna har framhållit, att de, om de skall kunna ge en fullödig undervisning, för sin egen del måste ha en mycket god utbildning. De säger att de alltför länge fått en ämnesutbildning som främst varit inriktad på botanik och zoologi trots att de också varit skyldiga att undervisa om människan. När dessa lärare framhåller att hälsofostran genom kunskapsförmedling är mycket betydelsefull förstår jag också, att de anser sig ha rätt att kräva en god utbildning för att kunna undervisa tillfredsställande. Visserligen kan olika punktinsatser medverka till en bättre hälsa och alltså ha sitt värde, men genom skolan nås alla och för att på lång sikt erhålla önskvärda resultat är hälsovårdsupplysning av mycket stor vikt. Det behövs saklig information. Jag kan t.ex. nämna upplysning om kostens betydelse, om den fysiska aktiviteten och om arbetslivets hygien. Man måste kunna ge en saklig information om effekten av alkohol, narkotika och tobak och om olika stressfaktorers inverkan. Varje elev skall framdeles kunna garanteras en verkligt saklig och god upplysning i dessa viktiga frågor. Som tidigare framhållits har det i reservationen inte i detalj angivits hur kurserna skall vara utformade, varken med avseende på tid eller poäng. Vi har framhållit att det just i dessa ämnen är av utomordentlig betydelse att man beaktar behovet av 2edigen utbildning. Om vi skall få en god undervisning är det nödvändigt att berörda lärare får ändamålsenlig utbildning rörande människans fysiska och mentala hälsa. De frågor som rör familjeplanering är också av stor angelägenhelsgrad. Likaså är undervisningen i sexualkunskap oerhört viktig, och många lärare önskar få en mera fullödig utbildning i det ämnet. Det krävs också ökad förståelse för människan och hennes miljö samt bättre förståelse för människan som biologisk och social varelse. Det finns experter på miljöfrågor som anser att människan håller på att rycka undan förutsättningarna för sin egen existens. Därför är det oändligt viktigt att redan från tidiga barnaår få lära sig att förstöringen av luft och vatten samt ökande förgiftning och växande bullerproblem är frågor som man behöver undervisning i och som vi också behöver få fakta om. Ingen får anse det onödigt med ingripanden från myndigheternas sida för att komma till rätta med miljöproblemen, men i ett demokratiskt samhälle kräver vi en bred upplysning om motiven för myndigheternas ingripanden. Det är dessa tankar som ligger bakom vår reservation och som gjort att ämnet biologi har kommit på tal. Herr talman!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

Herr talman!

Vad är realiteten bakom dessa ord? Jo, realiteten är att universitetskanslersämbetets arbetsgrupp, den s.k. UKAS, arbetade i cirka två år bakom stängda dörrar, där medlemmarna satt tysta som möss och ängsligt måna om att endast några få invigda ämnesrepresentanter skulle få nys om gruppens förehavanden. Dess första betänkande, UKAS I, skickades ut på snabbremiss till universiteten och studentorganisationerna. Den korta remisstiden försvårade i hög grad en genomgripande diskussion om förslagen, och många institutionskollegier tvangs avge sina remissvar utan att ens ha sett UKAS II med dess konkretiseringar i form av studieplaner. Sveriges förenade studentkårers remissvar avgavs också i stort sett över huvudet på medlemmarna. Trots detta väckte förslagen en storm av opposition bland studenter och lärare. Studentopinionen mot UKAS var enhällig, och exempelvis i min hemstad Göteborg förenade sig samtliga kårpartier i fjol bakom parollen: Stoppa UKAS! : Inför detta kompakta motstånd slog statsråden Palme och Moberg till re trätt. Den 25 oktober presenterade de i Uppsala respektive Göteborg något som de kallade ett nytt förslag. Vad detta nya förslag innebar var det då mycket svårt att få grepp om. Studenterna hade goda skäl att vara misstänksamma. De ställde helt rimligt krav på att få ta ställning till det nya förslaget i konkret utformning innan det framlades för riksdagen som proposition. Detta krav möttes med ett bleklagt nej. Täckelset över UKAS föll först när förslaget damp ned som Kungl. Maj:ts proposition nr 4 på riksdagens bord, avsedd att snabbehandlas och genomföras den 1 juli 1969. Förslaget kallades då allmänt PUKAS. Studenterna som i PUKAS:s fysionomi igenkände väsentliga drag från UKAS, förenade sig nu med samma enhällighet som i september 1968 kring kravet »PUKAS på remiss!». När statsrådet Moberg i februari i år ånyo besökte studenterna i min hemstad Göteborg, där han förut varit den 25 oktober i fjol, möttes han av en av 1200 studenter och lärare enhälligt antagen resolution med kravet »PUKAS på remiss!». Detta krav avvisades liksom det nu avvisats av statsutskottet. Men detta är ändå inte allt. Den proposition som riksdagen i dag skall ta ställning till är bara en del av den s.k. universitetsreformen. Den konkreta utformningen är också beroende av studieplaner och tillämpningsbestämmelser. Vad studieplanerna beträffar ligger avgörandet nu helt hos universitetskanslersämbetet. De av UKAS föreslagna studieplanerna, UKAS II, blev faktiskt föremål för en mer ingående remissbehandling än UKAS I och utsattes i många fall för en förintande kritik. Det gällde inte minst studieplanerna i skolämnen, vilkas målsättning och allmänna utformning kännetecknades av en snäv fastlåsning till skolans läroplaner. Nu har UKA att på mycket kort tid fastställa dessa studieplaner. Ämneskonferenser sammankallas med kort var sel och med ett begränsat antal deltagare. På dessa avslås t.ex. lärarnas och studenternas förslag med den motiveringen att endast universitetskanslersämbetet sitter inne med förmågan att rätt kunna läsa och tolka propositionen. Det reella studentoch lärarinflytandet på studieplanerna blir på detta sätt minimalt, och detsamma gäller för övrigt också riksdagens inflytande. Vi vet i denna kammare förhållandevis litet om hur de allmänna riktlinjerna i Kungl. Maj:ts proposition kommer att gestalta sig i konkret utformning. Samma mörkläggningsförfarande gäller tillämpningsbestämmelserna. Hur blir det för redan inskrivna studenter? Hur länge kommer de att kunna läsa enligt det nu gällande systemet? Hur länge kommer de att kunna följa nu gällande och i flera fall bättre och friare studieplaner? Hur blir det för de deltidsstuderande? Hur kommer utspärrningsreglerna att tillämpas? Studenterna har gång efter annan krävt besked i dessa frågor men alltid fått undvikande svar. Nej, herr talman!

Statsråden Palme och Moberg har i olika sammanhang — och de kommer väl att göra det också här i dag — försökt framställa UKAS som en jämlikhetsreform. Argumenteringen har byggt på de många studieavbrotten vid de filosofiska fakulteterna. Man har sagt att dessa studieavbrott framför allt drabbar de studenter som av olika skäl har sämre studieförutsättningar och vilkas situation skulle förbättras genom fasta studiegångar. På denna grundval har statsrådet Moberg försökt spela ut olika grupper av studenter mot varandra och framställa sig som förkämpe — alltså genom UKAS — för »den tysta studentopinionen», för dem som har studiesvårigheter, för »förlorarna». Det finns verkligen anledning att granska denna argumentering. I förbigående kan nämnas att bilden av de många studieavbrotten i de filosofiska fakulteterna är något förgrovad. Docent Urban Dahllöfs undersökningar har givit en något mera nyaserad bild: de filosofiska fakulteternas studieeffektivitet är inte så mycket sämre — kanske inte alls sämre — än andra studievägars. Det har också framhållits att en hel del av de s.k. studieavbrotten är skenbara; vissa studenter har läst vid de filosofiska fakulteterna utan avsikt att avlägga examen och enbart för att ta ett eller flera betyg i något ämne som de ansett sig ha nytta av för sitt arbete. Med detta är inte sagt att förhållandena vid de filosofiska fakulteterna skulle vara idealiska. Tvärtom möter studenterna här liksom på andra ställen många och svåra problem, som bl.a. framkallar studiemisslyckanden och studieavbrott. Men frågan nu gäller vad som är orsaken till dessa problem och vad UKAS gör för att lösa dem. Låt mig peka på tre huvudorsaker. 1. Studenterna från arbetarnas och småfolkets hem har av många olika skäl större svårigheter att göra sig själva rättvisa inom skolsystemet. Det gäller tydligt inom grundskolan och i viss utsträckning även inom den högre utbildningen. Dessa klassmässiga orättvisor förstärks genom de allmänna svårigheterna i studenternas sociala situation och arbetsförhållanden: den ekonomiska otryggheten, bostadsförhållandena, bristen på läroböcker, den hårda studietakten, den psykiska pressen och de osäkra framtidsutsikterna. 2. Den särskilt starka tillströmningen av studerande till de filosofiska fakulteterna beror i viss utsträckning på att andra utbildningsvägar är spärrade. Detta är en konsekvens av statsmakternas utbildningspolitik. De filosofiska fakulteterna har inte ansetts behöva kosta så mycket som andra, t.ex. medicinska eller tekniska utbildningsvägar. Den s.k. automatiken har i realiteten inte fungerat — de filosofiska fakulteterna har inte erhållit resurser i takt med den ökade tillströmningen av studenter, vilket försvårat för dem att ge studenterna tillräcklig handledning vid studierna. : 3. Bristen på demokrati inom utbildningsväsendet — och detta är inte det minst väsentliga — spelar in. Det verkliga inflytandet för studenter och yngre lärare över studieplaner, kurslitteratur och utbildningens organisation har varit mycket dåligt. Därmed minskas också studiemotivationen, och många studenter upplever sina studier som felinriktade, snedvridna och meningslösa. Löser då det förslag, som i dag ligger på riksdagens bord, verkligen dessa problem? Undanröjer förslaget vid ett genomförande orsakerna till studiemisslyckandena? Svaret blir från vår sida nej. Förslaget skärper tvärtom problemen och kommer därmed att öka antalet studiemisslyckanden. Jag vill anföra tre synpunkter. 1. UKAS förbättrar inte studenternas sociala situation och arbetsvillkor. Studiestressen ökar. Avspärrningshotet skärps. Systemet tenderar att ensidigt gynna de utpräglat receptiva begåvningarna, de som har lätt att snabbt tillgodogöra sig en utbildning men därför inte behöver vara mer lämpade än de som måste ta litet längre tid på sig. Fram tidsutsikterna förblir ovissa. Många studenter med exempelvis lärarutbildning enligt PUKAS kommer efter fullbordade studier fåfängt att få klappa på lärarhögskolornas portar. Där kommer de att stå, överflödiga och med en utbildning som helt i onödan skräddarsytts ensidigt efter skolans i dag föregivna behov. 2. PUKAS medför heller ingen förstärkning av de filosofiska fakulteternas utbildningsresurser. Den enda förändringen blir ett ökat antal studierådgivare och studievägledare, men i motsvarande grad skall man enligt förslaget dra in assistentoch amanuenstimmar för studiehandledning. 3. PUKAS medför ingen ökad demokrati inom universitetsväsendet. På samma sätt som dess genomdrivande i dag illustrerar bristerna i demokratin, på samma sätt kommer dess genomförande att betyda en enorm förstärkning dels av UKÄ:s, dels av olika avnämarintressens grepp över universitetsutbildningen. Den s.k. institutionsdemokratin är i jämförelse härmed knappåst något annat än ett köttben som slängts åt studenterna. Den kan naturligtvis medföra en viss begränsning av en eller annan institutionschefs självsvåldighet. Men den löper samman med en kraftig inskränkning av institutionernas rörelsefrihet och en faktisk centralisering av de viktigare besluten rörande undervisningen. PUKAS är alltså inte i något avseende någon jämlikhetsreform. "Dess konsekvenser blir ökade svårigheter för flertalet studenter. De s.k. »förlorarna» kommer att bli flera, och de kommer att fylla på en växande reservarmé av arbetslösa akademiker.

Herr talman! I dagarna har 1968 års utbildningsutredning, U 68, lagt fram ett s.k. diskussionsunderlag om målen för den högre utbildningen. Man säger sig i denna PM vilja stimulera till en debatt som allsidigt belyser målfrågorna för den högre utbildningen.

Men låt mig helt kort erinra om direktiven till U 68. Det hette där »att utbildningen är ett av de medel med vilka man i en blandekonomi aktivt kan påverka samhällets långsiktiga utveckling» och att »den eftergymnasiala utbildningen intar i detta sammanhang en central ställning». Vilka är då realiteterna bakom dessa vviga fraser? Den ena realiteten är denna: Dagens ungdom kan utan tvivel använda en bättre och allsidigare kunskap om den värld den lever i som ett effektivt vapen i kampen för att förändra den. Det har ungdomen redan visat, och det kommer den att visa än mer i fortsättningen. Därför ställer den också krav på att undervisningen i skolor och på universitet skall ge den en bättre och allsidigare kunskap än den för närvarande gör. Den andra realiteten är denna: den undervisningsreform som nu föreslås går stick i stäv mot dessa krav. Dess syf te är att binda universitetsstudierna hårdare vid den nuvarande samhällsstrukturen och tillgodose dennas krav på välanpassad förvaltningspersonal. Dess allmänna tendens är att inskränka valfriheten, minska självständigheten i studieplaner, undervisning och arbetsformer, öka ensidigheten och indoktrineringen i kursinnehållet och styra utbildningen efter avnämarnas behov, d. v. s. det privata näringslivets, den offentliga förvaltningens och skolbyråkratins. Statsrådet Moberg yttrade i medkammaren att han ansåg det vara en ödets ironi att moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna nu skulle vara de partier som stod närmast varandra. Herr talman! Detta är i grunden falskt. Vad som däremot kan vara en ödets ironi är väl att samtliga borgerliga partier nu i princip sluter upp kring regeringens förslag. Skillnaden mellan t.ex. moderata samlingspartiet och regeringen i dag är ett år, och det kan man knappast kalla en politisk skillnad. UKAS-förslaget har som bekant kritiserats hårt från olika håll, både från konservativt och från radikalt. De som från vänster har kritiserat förslaget är inte ute efter att kämpa för privilegier, utan de slåss för större jämlikhet. De vägrar att låta sig utbildas till det nuvarande samhällets ödmjuka tjänare och förvaltare. Herr talman! Vi skall i dag i denna kammare ta ställning till ett förslag som är reaktionärt; både pedagogiskt och politiskt sett. Därför är det ett gemensamt intresse för studenterna, för arbetarrörelsen och för alla framstegsvänliga krafter att förhindra dess genomförande. Med hänvisning till vad jag har anfört ber jag till sist att få yrka bifall till motion II: 1038, vilket innebär avslag på proposition nr 4, emedan förslaget inte har föregåtts av en allmän debatt om utbildningens målsättning och inte kunnat tillfredsställande diskuteras av alla berörda parter. Ett bifall till denna motion betyder också att riksdagen, sedan en bred diskussion utvecklats om utbildningens målsättning m.m. enligt i vår motion framförda synpunkter, av regeringen begär ett förslag till en demokratisk universitetsform,. som bl.a. garanterar allsidig undervisning, inre demokrati inom utbildningsväsendet och den högre utbildningens öppnande för alla. Detta är, statsrådet Moberg, inte riktigt samma sak som att vi skulle yrka avslag på propositionen därför att vi inte ville ha någon ändring alls. Man bör läsa motionerna riktigt innan man. hävdar en sådan uppfattning.
Jag får meddela läktarpubliken att alla demonstrationer i denna kammare är strängt förbjudna.
Herr talman! Jag ber nu att få yrka bifall till statsutskottets förslag i detta ärende på alla punkter. Jag kommer i mitt anförande att endast mycket ytligt beröra det anförande som fru Ryding just har hållit i kammaren. För mig står det klart att fru Ryding inte har förstått vare sig propositionen eller utskottsutlatandet. Med det är en annan sak som är intressant i hennes anförande: Jag börjar nu förstå i vilket partikansli som de paroller tillverkas som en liten obetydlig del av de svenska studenterna under det senaste året ganska högljutt har använt sig av på torgen.

Herr talman! Det är tillfredsställande att notera att statsutskottet praktiskt taget är enigt när det nu rekommenderar riksdagen att anta Kungl. Maj:ts proposition nr 4. Visserligen har det till utlåtandet fogats fyra reservationer; de rör i och för sig viktiga frågeställningar men är trots allt anmärkningar i marginalen. När det gäller principerna och förslaget i stort är statsutskottets samtliga partier överens. Jag anser det vara ytterst värdefullt att understryka det, när vi efter dagens riksdagsbeslut skall föra ut reformen i det praktiska livet. Samtliga partier har sålunda anslutit sig till reformens huvudsyften. Moderata samlingspartiet yrkar på uppskov med reformens ikraftträdande, men det motiv för detta yrkande som partiet har anfört har de övriga partierna i statsutskottet inte ansett bärande. Flera talare här har redan meddelat att utskottet har fått informationer som givit dess ledamöter den mycket bestämda uppfattningen att det material som studenterna och gymnasisterna i gymnasiernas avgångsklasser behöver för att få tillräcklig kunskap om denna reform i god tid kommer att tillställas dem. Detta material håller på att färdigställas och skickas ut, och vi är inom statsutskottet av den uppfattningen att det inte finns någon anledning att skjuta på ikraftträdandet. Jag kanske inte är ensam i kammaren om att ha läst Svenska Dagbladets ledare i går, där man tog upp denna fråga till diskussion och lade fram en ganska intressant synpunkt. Man sade i ledaren att det varit omöjligt att vinna gehör för moderata samlingspartiets yrkande om uppskov till den 1 januari 1970. Orsaken härtill var enligt moderata samlingspartiets ledande tidning hänsynen till utbildningsminister Olof Palmes prestige. Det är den som stått hindrande i vägen; nu måste saken trumfas igenom utan hinder av sakliga invändningar. Jag noterar att det torde vara första gången som herr Mattsson i centerpartiet och herr Källstad i folkpartiet grupperas in i de kretsar som tar så stor hänsyn till utbildningsminister Olof Palmes prestige. Inget av de övriga borgerliga partierna har varit intresserat av att skjuta upp reformens ikraftträdande. Herr talman! Jag vill också inför kammaren understryka vad flera talare har berättat, att statsutskottets andra avdelning i sin mycket seriösa handläggning av detta ärende har hört en rad uppvaktande representanter för olika institutioner. Vi har också haft att ta ställning till ett trettiotal skriftliga inlägg som inkommit till avdelningen. Vi har behandlat ärendet mycket seriöst och kommit fram till att det är ytterligt angeläget att reformen nu genomförs. De studieavbrott som registreras vid våra universitet innebär ett mycket allvarligt problem. De för med sig anpassningsproblem för den studerande ungdomen i en utsträckning som vi inte längre kan tolerera. Det är angeläget för dem som bär ansvaret för utbildningsväsendet i vårt land att se till att denna reform så snart som möjligt förs ut i det praktiska livet. Jag kan hålla med den talare som sade att procentsiffrorna för studieavbrotten inte bör hårdras alltför mycket. Det är klart att många människor som läser vid universitet inte avser att ta någon akademisk examen utan studerar för att skaffa sig en mer begränsad utbildning. Men alla som sysslar med dessa problem vet att det förekommer så många studieavbrott, att det är nödvändigt att samhället reagerar och försöker göra en insats för att hjälpa den studerande ungdomen att lättare komma igenom sina studier. Ett ytterligare uppskjutande av reformen skulle konservera bekymren ytterligare, och det skulle medföra att ännu en årgång av studenter :kommer att lockas ut i en oviss ökenvandring. Två reservationer till utskottsutlåtandet har samlat samtliga borgerliga utskottsledamöter. Den ena gäller frågan om behörigheten för gymnasieadjunkterna. Jag kommer inte att gå närmare in på den saken, ty denna fråga diskuterade vi för ungefär två år sedan här i riksdagen, när förslaget om den nya lärarutbildningen antogs. De borgerliga reservanterna följer upp det yrkande man redan då ställde. Jag förstår i och för sig att de vill göra det. Det förekommer alltså inga nyheter i den borgerliga reservationen; det är i stort sett samma yrkande som riksdagen avvisade år 1967. Jag vill i det sammanhanget bara notera att det i riksdagsbeslutet då konstaterades, att den nya lärarutbildningen organiserats på ett sådant sätt att den var bättre ägnad än den dittillsvarande utbildningen att skapa skickliga lärare. Genom att förändra formerna för lärarutbildningen skulle det vara möjligt att inom de tidsgränser som riksdagen då fastställde åstadkomma en godtagbar kvalitet även på gymnasielärarna. Den andra reservation, som samlat samtliga borgerliga ledamöter, har en kläm som det är litet svårt att få grepp om. Den gäller resursanvisningen i fråga om lärartilldelning och det pedagogiska utvecklingsarbetet. Statsutskottet skriver — något som jag tror att det är ytterligt värdefullt att notera — att en reform av denna typ kan genomföras i det praktiska livet endast under förutsättning att man har tillräckliga resurser i fråga om handledning, lärare o.s.v. Men detta är inte bara en fråga om pengar, utan det är också en fråga om hur lärarkrafterna fördelas och används. Vi noterar att Kungl. Maj:t meddelat, att man kommer att starta en försöksverksamhet med någon typ av programbudgetering vid vissa lärosäten för att undersöka om man den vägen bätt re än för närvarande kan utnyttja de ekonomiska och personella resurserna. Alla är vi naturligtvis överens om att i takt med ökningen av det svenska samhällets resurser anvisa allt större anslag åt den pedagogiska utvecklingen, åt skolorna, åt den akademiska undervisningen, åt forskningen o.s.v. Men alla känner också till, att om alla motionskraven på detta område skulle bifallas, så bleve det ett statsfinansiellt kaos. I statsutskottets andra avdelning har vi nu långt över hundra motioner, som praktiskt taget alla direkt eller indirekt gäller pengar. Det är omöjligt att biträda dessa motioner, eftersom våra resurser helt enkelt inte räcker till. Statsutskottets majoritet menar att vi i dag inte kan komma längre då det gäller fördelning av resurserna; det går inte att nu anvisa mer pengar till denna reforms genomförande. Men vi understryker betydelsen av att regeringen fortlöpande följer arbetet och hos riksdagen hemställer om de pengar som kan visa sig nödvändiga för framtiden. I den borgerliga reservationen hemställs inte heller om nya medel. Den går egentligen inte längre än utskottets hemställan. Jag har ett intryck av att man i folkpartiets och centerpartiets partikanslier tyckte att det blev litet för mycket enighet och att man därför kände sig tvungen att avge en reservation på sluttampen, och så blev det då en om resurstilldelningen, i vilken man bara hemställer att riksdagen skall ge till känna för Kungl. Maj:t att man vill ha ett förslag om ökade resurser. Vi betraktar det som självklart att Kungl. Maj:t så långt det är möjligt inom ramen för de tillgängliga resurserna kommer att tillgodose de önskemål som kan uppstå på detta avsnitt. Härutöver har utskottet haft att behandla över tjugo olika motionspar med jag vågar säga ett hundratal olika yrkanden. Samtliga har avstyrkts av statsutskottet. Jag förstår att många motionärer tycker att det är pinsamt att de ras i och för sig berättigade önskemål fått en sådan behandling. Många av yrkandena gäller ytterligare utbildningslinjer utöver de sjutton som exemplifierats i propositionen. Utskottet besvarar dessa motioner genom att helt enkelt hänvisa till vad som sägs i propositionen. Där exemplifieras sjutton utbildningslinjer, på vilka man nu kan sätta i gång undervisningen. Men samtidigt skriver det föredragande statsrådet att så snart behov av nya utbildningslinjer kan komma att uppträda och dokumenteras kommer sådana att inrättas. För min personliga del tror jag att det kommer att visa sig nödvändigt med en särskild utbildningslinje för internationell tjänst, och jag tror också att det kommer att visa sig erforderligt med någon utbildningslinje som speciellt sysslar med naturvård och miljöfrågor. Jag noterar att statsutskottet skriver att man förutsätter att i den mån ett behov av nya utbildningslinjer kan dokumenteras sådana kommer att skapas samtidigt med att utbildningslinjer som det inte längre finns något behov av kommer att försvinna. Jag ber, herr talman, att få säga några ord om de särskilda utbildningslinjerna. På denna punkt har det uppstått vissa missförstånd. Statsutskottet har i sin skrivning inte gjort något annat uttalande än det som departementschefen gjort i propositionen. Det får inte bli så att de särskilda utbildningslinjerna tar överhanden och därmed raserar hela systemet. De särskilda utbildningslinjerna skall vara ett komplement för de studenter, som av skilda skäl inte har möjlighet att följa de reguljära utbildningslinjerna. Utskottet citerar på denna punkt Kungl. Maj:t. I utskottsutlåtandet sägs: »Vad så angår förekomsten av särskild utbildningslinje förhåller det sig så, att den föreslagna utbildningsorganisationen enligt propositionen väntas täcka större delen av de utbildningsbehov, som bör tillgodoses inom de filosofiska fakulteterna.» Detta är alltså statsutskottets mening. Huvuddelen av behovet kommer att täckas genom de reguljära linjerna, om uttrycket tillåts, men därutöver skall möjligheten stå öppen för de studerande, för vilka dessa inte passar, att bygga upp en särskild utbildningslinje. Herr talman! När det gäller motionsyrkandena i övrigt kan jag fatta mig kort. Det föreligger ett par stora partimotioner. En av dem är från folkpartiet, och i den talas det bl.a. om det valhänta sätt på vilket regeringen handlagt hela detta frågekomplex. Den motionen slutar med många klämmar, bl.a. en om att riksdagen skall ge till känna vad som anförs i motionen. Jag vet inte om det betyder att riksdagen skall ge till känna vad man säger om valhäntheten; ingen i statsutskottet har tillstyrkt det. Alla de synpunkterna i folkpartiets motion har kommit bort, men de vaknade till liv i herr Källstads anförande. Jag ber att få hälsa herr Källstad välkommen igen efter hongkonginfluensan, som tydligen dämpade stridslusten något. Det framkom rätt tydligt under herr Källstads anförande att han solidariserar sig med folkpartiets partimotion på denna punkt. Det är då värdefullt för mig, herr talman, att notera att det inte från något håll i statsutskottet har yrkats, att detta skulle framföras i riksdagen. Folkpartiyrkandet på den punkten har helt försvunnit i utskottet. Herr talman! Så går då Sveriges riksdag nu att ta ett nytt steg i syfte att förbättra det svenska utbildningsväsendet. Proposition nr 4 är ett led i en fortlöpande utveckling av den akademiska utbildningen. Reformen är angelägen, och jag vill gärna för statsutskottets del uttala den övertygelsen, att när reformbeslutet väl har fattats alla berörda parter liksom hittills kommer att göra sitt bästa för att föra ut det i det praktiska livet. Så fungerar det demokratiska samhället. Det har varit på det sättet som det moderna Sverige vuxit fram.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

Herr talman! Herr Alemyr sade att han endast mycket ytligt skulle röra vid mitt anförande, och det stämde — det var verkligen mycket ytligt. Herr Alemyrs påstående, att ett visst partikansli tillverkat banderoller med kravet »Stoppa UKAS», ber jag herr Alemyr upprepa inför en studentpublik. Då kommer han att mötas av ett gapskratt som här enligt kamrarnas ordningsregler är förbjudet.

Herr talman!

Det som moderata samlingspartiets huvudorgan har skrivit den 18 mars har självfallet inte kunnat påverka mitt ställningstagande till det utskottsutlåtande som är undertecknat den 11 mars. Det där är väl bara ett utslag av Stig Alemyrs skämtlynne. Sedan vill jag ha sagt, att jag söker göra mina ställningstaganden efter noggranna överväganden. Stig Alemyr nämnde ett par partikanslier. Folkpartiet får svara för sig, men han nämnde också centerns partikansli i samband med talet om att det krävts att det skulle finnas reservationer till utskottsutlåtandet. Varför skall man säga sådant som man inte vet? Det har inte gjorts några som helst framställningar om att vi från centern skulle avge reservationer till det här utlåtandet, utan ställningstagandena har gjorts efter bedömningar under utskottsarbetet. Jag underströk vikten av att lärarna i biologi erhåller en god utbildning, så att de kan meddela fakta och på ett förnämligt sätt med exempel o. s. v. undervisa ungdomarna och därmed nå fram till den stora massan av de unga. Jag tycker att jag därvid befinner mig i en mycket stark position.

Herr talman! Herr Alemyr antydde att beslutet om utbildningens organisation vid filosofisk fakultet fattats av utskottet med mycket stor enighet. I viss utsträckning kan han ha rätt. Men vi kräver besked på en bestämd punkt, av herr Alemyr eller av statsrådet Moberg, nämligen beträffande frågan om en kontinuerlig omprövning av de olika utbildningslinjernas utformning och innehåll, vilket de ledamöter jag är talesman för anser nödvändigt. Det måste ges möjlighet till vittgående förändringar i och med att U 68 lägger fram sina synpunkter och ytterligare erfarenheter vunnits. Men åberopa inte någon enighet om man inte från regeringshåll är redo att bekräfta att nuvarande förslag är mer eller mindre provisoriska! Vi måste samla nya erfarenheter för att kunna göra en omprövning av utbildningssituationen och när den omprövningen skall göras bör berörda parter, lärare och studenter, få bättre tillfälle att yttra sig än nu. Kan vi få ett sådant besked från regeringens sida?
Herr talman! Jag vill bara ytterligare understryka att utskottet är enhälligt på alla de punkter där reservation icke föreligger. Beträffande den fråga herr Källstad nu yttrade sig om finns inte heller någon reservation. Folkpartisterna i statsutskottet har sålunda anslutit sig till utskottsmajoritetens utlåtande. vill jag säga att jag förstår att han inte vill inräknas i den skara Svenska Dagbladet talar om. Men det är här inte fråga om mitt skämtlynne utan om tidningens. Svenska Dagbladet säger nämligen att de som nu inte accepterar ett uppskov med reformens ikraftträdande hävdar denna uppfattning med hänsyn till utbildningsministerns prestige.

Herr talman! Efter diskussionen om utskottsutlåtandet och reservationerna till detta skall jag inte ta upp den debattråden. Jag skall i stället passa på tillfället att kommentera några av de inlägg som gjorts från talarstolen i dag. Dessförinnan vill jag dock göra några allmänna reflexioner med anledning av den debatt som förts i frågan om en fastare studiegång vid de filosofiska fakulteterna. Det är en debatt som delvis har varit värdefull och konstruktiv, delvis förvirrad och delvis destruktiv. En del avsnitt i denna debatt har gällt rätten och möjligheten för samhället att ställa till rätta missförhållanden i utbildningssituationen vid de filosofiska fakulteterna. Alltsedan mitten av 1950-talet har riksdagen fattat upprepade beslut som alla syftat till att förbättra utbildningsförhållandena vid de filosofiska fakulteterna. Tidvis har detta skett med en viss tvekan, därför att det gång efter annan i den allmänna debatten har sagts att man måste slå vakt om friheten vid dessa fakulteter. Rör inte dem! Men jag vill i detta sammanhang erinra om de många insatser som gjorts. exempelvis införandet av automatiken år 1958, som den gången möttes med djup misstro från många akademiska lärare men som numera helt och fullt accepterats. Automatiken betraktas nu som ett bättre instrument än vad någon annan fakultet i detta land har eller som finns vid någon fakultet utomlands för att skaffa de filosofiska fakulteterna lärarresurser i takt med det stigan de studentantalet. Trots detta är i dag situationen fortfarande den att ungdomarna har frihet att studera vad som helst, hur som helst och hur länge som helst. Den gamla ordningen har med åren visat sig vara allt mera betänklig av två skäl. För det första har de filosofiska fakulteterna nu blivit så stora, att den personliga kontakt mellan läraren och eleverna som ett sådant system förutsätter icke längre går att uppehålla i den form och i den omfattning som var möjlig förr under mer idylliska förhållanden.

All erfarenhet säger att på den punkten är systemet grymt, och det är märkligt att höra en representant för vänsterpartiet kommunisterna här stå och försvara den anarki i det avseendet som kan sägas råda vid de filosofiska fakulteterna, detta att man inte behöver följa någon bestämd ordning. Det är nämligen ingen tvekan om, fru Ryding, att systemet såsom sådant är för de ungdomar som inte har studietradition ett grymt system. Ni kanske såg en TV-debatt eller ett TV-referat från Lund för något år sedan, där man intervjuade en studentska, som i sitt knapphändiga men gripande inlägg gav oss en stark känsla av vilka svårigheter som den i miljön ovane har vid de stora fakulteterna. Därför har vi under de senaste fem-sex åren kommit fram till att det är nödvändigt att komplettera de resurser som vi har med en ny ordning för stu diernas bedrivande vid dessa fakulteter. Vi har på den punkten fått instämmande från studenternas egen organisation vid två tillfällen. SFS har tillstyrkt att en förändring äger rum inom systemet på denna punkt, Socialdemokratiska studentförbundet likaså. Vi har också fått uppslutning kring detta från en massiv majoritet av de remissinstanser som har anledning att uttala sig om universitetens problem. Jag tänker på Landsorganisationen, TCO, SACO, de tunga myndigheterna som sysslar med dessa problem, kanslersämbetet, skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen och andra. Men i debatten har det från grupper av lärare och grupper av studenter förts fram andra meningar. Man slår vakt om den nuvarande ordningen i den heliga frihetens namn och hävdar att varje form av förändring innebär ett hot mot den enskildes frihet. Man har lyckats med hjälp av massmedia ge det intrycket hos en ganska stor allmänhet, att det skulle finnas en utbredd opinion bakom detta, och fru Ryding står här och påstår att detta är studenterna uppfattning. Det är fel! Studenternas majoritet står bakom det förslag i detta avseende som nu ligger på riksdagens bord. Det har senast Sveriges förenade studentkårer visat i en skrivelse till utskottet. Nej, vad som sägs i dessa allmänna resonemang om friheten är detsamma som sägs varje gång samhället går in för att hjälpa de svaga. Vi har upplevt det i diskussionerna i det här huset när det gällt att ge samhället resurser för att stödja de svaga på arbetsmarknadspolitikens, hälsovårdspolitikens och många andra områden. Det går en klar röd tråd genom resonemanget och reformerna på denna punkt. Det andra som jag vill beröra gäller rätten och möjligheten för samhället att ställa krav på en rimlig grad av effektivitet vid handhavandet av de växande resurser som ställs till de filosofiska fakulteternas förfogande. Nästa år räknar vi med att de filosofiska fakulteterna disponerar över en kvarts miljard kronor, och i en situation då anspråken på det allmänna växer enormt, inte bara inom utbildningsväsendet utan beträffande hela samhällssystemet, är det rimligt att de som förvaltar medlen också visar upp en rimlig effektivitet. På denna punkt innebär propositionen en mycket försiktig skärpning av nu gällande bestämmelser. Vi säger nej till den obegränsade kvarsittningsrätten inom ramen för en utbildningslinje och hävdar att studenten på 50 procents längre tid än vad som normalt krävs skall kunna fullfölja sina studier. Klarar han inte detta får utbildningsnämnden i varje särskilt fall pröva, om det finns speciella skäl för vederbörande att trots detta gå vidare. I en sådan situation skall studenten under tredje terminen också få stödundervisning för att på bästa sätt klara sin situation. Med stöd av våra erfarenheter om studiernas bedrivande kräver vi dessutom att de unga i stort sett skall ha läst färdigt ett ämne innan de börjar med nästa. Parallelläsandets förbannelse vill vi komma ifrån, ty det är en av huvudanledningarna till de många misslyckandena vid de filosofiska fakulteterna. Även härvidlag är kraven på de unga mycket modesta. I normalfallet krävs att vederbörande skall ha avverkat tre fjärdedelar av sitt pensum i ett ämne innan studierna i nästa får påbörjas. Slutligen ställs kravet att vederbörande efter avlagd examen, om han eller hon vill komplettera utbildningen, skall nöja sig med studier som motsvarar 60 poäng. Fru Ryding säger att detta är att införa mera hets vid de filosofiska fakulteterna. I går blev jag uppvaktad av representanter för Socialdemokratiska ungdomsförbundet som på denna punkt krävde besiämda insatser från samhällets sida. Varför? Jo, därför att vi i jämlikhetens namn mycket snart måste se till att allt större grupper får samma privilegium att studera vid de filosofiska fakulteterna som dagens studenter. SSU-representanterna var också realistiska nog att kräva att det ställs något större krav på de många studenter som nu har detta privilegium. Det finns vuxna som inte fått någon grundutbildning men som väl visat sin förmåga att bedriva akademiska studier. Som exempel kan nämnas den kurs i statskunskap som gavs i radio för några år sedan. Den visade att åtskilliga personer hade goda kvalifikationer, fullt jämförbara och ofta bättre än de studenters som fått förmånen att gå i gymnasierna. Dessutom krävs att även de grupper som skaffat sig gymnasial utbildning men som inte råkar ha gått på gymnasiets linjer skall få möjlighet att utan vidare studera vid våra universitet. Detta ställer ökade krav på samhällets resurser och då är det, som också framhålls av SSU, ett jämlikhetskrav att det sker en viss skärpning av de krav som ställs på dem som i dag har förmånen att gå på universitet. Vi möts som sagt på den punkten med arrogans av mindre grupper med vilka fru Ryding solidariserar sig. Den tredje punkten gäller det sätt på vilket förslaget har förts fram, alltså den formella handläggningen. Gång på gång har man i debatten, och även från denna talarstol i dag, från såväl vänsterpartiet kommunisterna som från borgerligt håll hävdat att frågan har handlagts på ett orimligt sätt. Men vad är det som skett? Jo, hösten 1965 fattade riksdagen beslut om att införa ett system med fast studieordning, och i januari 1966 gav regeringen kanslersämbetet uppdraget att utarbeta ett förslag. Detta ledde till det expertförslag som fick namnet UKAS och som underställdes alla myndigheter och organisationer, som kunde ha intresse därav, för sedvanlig remissgranskning. Universitetskanslersämbetet gick därefter till regeringen med sitt förslag, som alltså var baserat på ett remissbehandlat expertutlåtande. På hösten samma år gjorde regeringen sedan något som var ovanligt, men som motiverades av det stora intresse som fanns ute på fältet. Innan propositionen presenterades riksdagen skisserades dess innehåll i grova drag för att ge information om regeringens kommande ställningstagande. Det är ovanligt att förfara så, men då och då tillgriper vi den metoden för att informera de intresserade — som i detta fall var många. Nu säger fru Ryding och andra att den förhandspresentationen skulle ha remissbehandlats i någon form, och man kräver här i kammaren, vilket också moderata samlingspartiet gjort, att propositionen skall gå ut på ny remiss innan riksdagen tar ställning till den. Det är verkligen en underlig ordning man vill introducera. Är man ute efter att försvåra för regeringen att lägga fram förslag som riksdagen skall ta ställning till? Vill man göra det genom att införa en extra remissomgång, eller vad är det fråga om? Det finns emellertid i debatten om denna fråga en annan typ av kritik, som inte är av lika formell art utan som har reell bakgrund. Den kritiken kommer i första hand från studenterna och från vissa grupper vid universiteten, som inte har så särskilt stort inflytande, bl.a. de yngsta lärarna. Man säger bl.a. att man inte har fått någon större möjlighet att påverka utformningen av olika förslag och bestämmelser. Detta är alldeles riktigt, och därför har vi i propositionen och i andra sammanhang vidtagit åtgärder för att tillmötesgå den kritiken. Och vad finns det för tillmötesgående därvidlag i propositionen?

Vi har sålunda där flyttat över maktbefogenheten till en utbildningsnämnd, där studenterna är representerade. Det syftar till att ge studenterna större inflytande på ärendets behandling. | I propositionen förordar vi också e försöksverksamhet när det gäller dispositionen av de olika institutionernas medel i syfte att de som är där anställda och verksamma skall få större möjligheter än hittills att bedöma och framföra meningar om hur resurserna bäst skall användas.

Den typ av kritik det här gäller är riktig, och vi räknar med att denna form av inflytande från studenter och anställda skall öka under 1970-talet inte bara i universitetsväsendet utan också i skolväsendet. Den fjärde punkt i debatten som jag skulle vilja beröra är en uppfattning som hävdats av fru Ryding och av andra i den offentliga diskussionen. Den avser att ungdomen genom förevarande förslag mer än hittills skulle indoktrineras till ett: samhällsbevarande uppträdande och tänkande. Denna typ av kritik är orimlig. Låt mig förklara varför. Vad propositionen och riksdagsbeslutet i detta avseende gäller är först och främst den kombination av ämnen, som de unga bör studera vid universiteten. Bakgrunden till den gjorda ämnesgrupperingen av ämnen är dels vad vi vet och tror oss veta om utvecklingen i samhället i stort, dels de erfarenheter och kunskaper vi har om ämnenas inneboende samband innehållsmässigt och metodiskt. Efter de överväganden som skett på olika håll har man konstruerat ett system med 17 olika utbildningsvägar, vilket successivt kommer att utvecklas och förändras med ledning av de erfarenheter man gör år från år. Det är alltså omöjligt att finna att den av mig nyss nämnda kritiken mot själva systemet med kombinationer kan ha något berättigande. Däremot är det möjligt och kanske sannolikt att man syftar på innehållet i de olika ämnena. I detta avseende tar riksdagen ingen som helst ställning. Det överlåts åt myndigheter och universitet att liksom hittills fastställa ämnenas uppläggning och innehåll. Vad är det som i detta avseende skett i samband med organisationsförändringen?

De som i höst påbörjar sina studier vid de filosofiska fakulteterna kommer i detta avseende att möta ett system som är moderniserat i högre grad än någon annan tidigare generation någonsin fått uppleva. Den kraftansträngning som gjorts och görs är nämligen större än någon tidigare av liknande art. Det anförs som sagt att studieplanerna i de olika ämnena är sådana att de leder till en ökad indoktrinering i samhällsbevarande uppträdande och tänkande. Dessa synpunkter är närmast vettlösa. Vad är det som förekommit? Jo, de experter, studenter och andra som ägnat sig åt dessa frågor har självfallet försökt fånga upp vetenskapens senaste landvinningar på området och har fört in modernt stoff i studieplanerna. I detta arbete liksom i allt annat arbete som bedrivs inom utbildningsväsendet försöker vi lägga större och större vikt vid den metodiska träningen i kritiskt tänkande. Detta är i stort innebörden i det arbete som bedrivits. Dessa strävanden har emellertid hos en del unga mottagits i rakt motsatt anda. De som skall läsa efter de moderniserade studieplanerna kommer utan tvivel att vara bättre tränade metodiskt sett, kommer att ha en mer öppen inställning till de problem som ämnet och ämnesområdet kräver. Det måste betyda att när de gått igenom universiteten och kommer ut i samhället — och jag utgår från, fru Ryding, att det inte skall behöva bli fråga om några sådana arbetslöshetsarméer som ni försöker ge intryck av att vi har ati vänta — får de hyggliga jobb lika väl som : andra. Och får de inte jobb skall vi se till att de får en träning på omskolningssidan på samma sätt som alla andra anställda får, om de hotas av arbetslöshet eller blivit arbetslösa. Nej, dessa studerande kommer att gå ut med kunskaper och insikter som gör dem mer rustade än tidigare generationers studenter att förbättra förhållandena på sina arbetsplatser och verka för bättre förhållanden i samhället. Det är innebörden av förslaget på den punkten, och kritiken är enligt min bestämda uppfattning helt vettlös.

Vad är det för idé som ligger bakom det betraktelsesättet? Jag kan inte förstå saken på annat sätt än att man måste ha den uppfattningen, att det skulle gå att en gång för alla fastställa universitetens målsättning, vilket i sin tur förutsätter ett statiskt samhälle. Jag kan inse att moderata samlingspartiet kan ha en sådan filosofi, men jag har svårt att förstå hur grupper, som säger sig representera framsteg och förändring, kan betrakta situationen på det sättet. Självfallet är det på detta område liksom på alla andra områden så, att vi fortlöpande har att ompröva målsättningen för de uppgifter vi lägger på samhället, vare sig det gäller utbildning, hälsovård, socialvård, arbetsmarknadspolitik eller annat. Men det får inte innebära att det fortgående reformarbetet stoppas upp. — Den reform vi nu diskuterar är en del av det reformpaket som 1965 års riksdag fattade beslut om. Men vi är medvetna om att vi när det gäller framtiden måste ta upp diskussionen om 1970-talets universitetspolitik. Och, fru Ryding, alldeles oavsett den debatt som förts på fältet och som delvis varit berättigad och riktig har regeringen tillsatt en kommitté som skall pröva i vilka former vi skall leda utvecklingen vidare när det gäller universitetsväsendet under 1970-talet, precis som vi gjorde på 1950-talet när det gällde att förbereda 1960-talets universitetsexpansion. Den kommittén har vad beträffar denna allmänna problematik om utbildningsväsendet och speciellt universitetens mål givit ut en debattskrift som vi hoppas skall stimulera debatten — ty denna är viktig och värdefull, men den blir riktigt meningsfylld först den dag då den konkretiseras till de enskilda fakulteternas och utbildningsvägarnas problem. Härvidlag räknar ju kommittén också med att fortsättning skall följa. Därför är det krav som här ställs, att ingenting skall göras förrän målsättningen för universiteten är fixerad, också helt vettlöst. Herr talman! Vi har under de tre år som gått sedan riksdagen fattade sitt beslut noga följt den debatt som förts, och vi har i olika instanser tagit fasta på den vettiga kritiken. Detta gör att det förslag, som regeringen presenterade för en tid sedan och som i dag diskuteras, ser annorlunda ut än vad regeringen och departementet tänkte sig i januari 1966. Men är det något fel att vi har tagit hänsyn till den vettiga kritiken? Det låter nästan så på en del inlägg här. Vi har beaktat vad Sveriges förenade studentkårer, Socialdemokratiska studentförbundet, Socialdemokratiska ungdomsförbundet och andra har sagt när det gäller frågan om successivt val inom de olika utbildningsvägarna. Vi har tagit hänsyn till de krav på förstärkningar av studievägledning och studierådgivning som man kopplat till införandet av detta system med successiva val. Vi räknar med att vid det fortsatta arbetet få fram vettiga synpunkter som kan beaktas inom ramen för U 68. Herr talman! Detta var några synpunkter med anledning av den allmänna debatten. Låt mig sedan, såsom jag inledningsvis sade, ta upp några av de kommentarer som gjorts från talarstolen med anledning av utskottsutlåtandet och reservationerna. I alla inlägg från den borgerliga sidan har man hävdat att en förutsättning för att reformen skall kunna genomföras till hösten är att ordentlig information utgår. Utskottet har även understrukit vikten av detta, och vi är på alla håll inom utbildningssystemet helt ense med utskottet på denna punkt. Låt mig emellertid för kammarens ledamöter redovisa vad som gjorts och planerats för att ni skall få en uppfattning om hur långt man i verkligheten hunnit med informationen. I januari utsändes ett sammandrag av propositionen till en rad myndigheter och institutioner. Detta sammandrag gick ut i 2 000 exemplar. Fru Sundberg påpekade att det inte var till fyllest, eftersom en enkät visar att många, särskilt bland gymnasisterna, vet ganska litet om denna sak. Men det är helt naturligt; arbetsmarknadsmyndigheterna och skolmyndigheterna har inte kunnat påbörja den information som skall ges under våren förrän riksdagsbeslutet är klart. Men vi räknar med att man mycket snart till skolor, förläggningar och andra ställen, där studenter kan finnas, kommer att skicka ut en mycket omfattande informationsbroschyr om innebörden av riksdagsbeslutet. Redan dessförinnan har, vilket också påpekades av fru Sundberg, skickats ut en folder på sex sidor i en upplaga på inte mindre än 225 000 exemplar. Denna folder har av många människor som läst den ansetts vara ett mycket gott exempel på vettig upplysning. Det är då mycket märkligt, fru Sundberg, att få höra Er stå här och raljera över denna folder utifrån några företagsekonomiska eller reklammässiga synpunkter. Utan att tveka säger Ni att det inte kommer att bli möjligt att ge en vettig information. För det första är detta påstående icke baserat på något faktiskt underlag. För det andra — och det är allvarligare — borde inte en representant för ett ansvarskännande parti härifrån talarstolen på förhand utdöma den information som arbetsmarknadsmyndigheterna och skolmyndigheterna kommer att ge. Denna information skall kompletteras med ett program i radio och TV som för närvarande inspelas av TRU-kommittén. Detta program, som skall sändas upprepade gånger under två veckor, kommer att ge information om de föreliggande problemen. Vidare avser myndigheterna att genomföra en affischkampanj i syfte att lämna ytterligare information om innebörden av besluten. Information av detta slag är viktig och nödvändig, och jag är optimistisk nog att tro att de unga när de till hösten påbörjar sin utbildning vid de filosofiska fakulteterna skall vara bättre informerade om möjligheterna och problemen än någon tidigare generation har varit, och detta är ett framsteg. I några inlägg har frågan om de särskilda utbildningslinjerna berörts. Fru Sundberg försökte frammana en situation där de studenter som valde den särskilda utbildningslinjen var många fler än vad vi har räknat med; det var den trädgård — i motsats till hennes sjuttonrumsvilla — där många skulle vandra omkring. Herr Källstad berörde samma sak och undrade på ett underfundigt sätt vad som händer om alltför många väljer den särskilda utbildningsvägen. Jag skall komplettera dessa inlägg genom att erinra om vad som sades på den punkten i Göteborg i lördags. Enligt Svenska Dagbladets referat på söndagen hade det vid en demonstration mot det nya systemet sagts att man skulle försöka »bevara och erövra så mycket av fritid som möjligt under de nya förhållandena». Vederbörande menade att man skulle »utnyttja svagheter som myndigheterna visat» och åsyftade utskottets formulering rörande successivt val inom ramen för särskild utbildningslinje. Vidare sade vederbörande — fortfarande enligt tidningen: »Seco bör uppmana studenterna att hävda sin rätt till successivt ämnesval, — — — Får man tillräckligt många som gör det har man åstadkommit en del sand i det byråkratiska maskineriet.» Vad ligger bakom detta? Den som gjorde detta uttalande, fru Ryding, är inte bara en partivän till Er utan en person som stod på samma riksdagslista i höstas som Ni. Uttalandet har betraktats närmast som en uppmaning att aktivt motverka reformens genomförande. Det kan finnas anledning för fru Ryding att från denna talarstol kommentera sin partiväns yttrande. Vad kommer att hända, därest det går så som vissa destruktiva krafter uppenbarligen vill att det skall gå i detta sammanhang? Naturligtvis kommer sam hället då att vidta motåtgärder, som det alltid gör om något inte går enligt de uppdragna riktlinjerna, och dessa motåtgärder kan i detta fall självfallet bara ha en innebörd. Samhället klarar sig alltid.

Jo, nya studiemisslyckanden och felaktig investering. Detta kan vi inte reparera.

Givetvis skall vi räkna med att de vet vad de vill, och därför skall de från början ange vilka ämnen de ämnar välja under alla tre åren. Statsutskottet har emellertid uttalat att om någon — mot förmodan — av det fåtal det här kan gälla skulle vilja ändra sig, skall han eller hon självfallet inte vara sämre ställd än alla andra, som har möjlighet att byta linje. Men jag upprepar: Det är allvarligt att när man har ett system som i hög grad bygger på förtroendefullt samarbete mellan alla ingående grupper börja spekulera i att systemet kanske kan spricka. Låt mig, herr talman, stryka under detta sista en gång till. Det är, anser jag, väsentligt att vi i denna proposition i motsats till expertförslaget har satsat på insatser i utbildningsnämnder, på rådgivning och resonemang. Vi ville in te införa ett stelt system med obönhörligt verkande regler. Vi menar fortfarande att majoriteten av de unga kommer att välja de vettiga kombinationer som är skisserade och att systemet kommer att klaras. Men det förutsätter att vi alla, var och en i sin stad, medverkar till att inge de unga känslan av att detta är ett system som är bättre än det nuvarande: Satsa på det!

Herr talman! Statsrådet Moberg har haft vänligheten att ägna mig så mycken uppmärksamhet att det knappast är möjligt för mig att i en replik besvara allt — men jag kan ju återkomma. Herr Moberg beskyllde vänsterpartiet kommunisterna för att försvara ett grymt system, att försvara anarkin vid universiteten. Detta är inte sant; vi är starkt kritiska mot den nuvarande ordningen — det framgår mycket tydligt av vår motion. Statsrådet Moberg fick chansen att läsa motionen efter mitt första anförande men tycks inte ha tagit den. Av vad jag sade i mitt första anförande framgick emellertid mycket tydligt att vi är kritiska mot den nuvarande ordningen. Statsrådet Moberg gör en karikatyr av opinionen mot UKAS. Anledningen till att studenterna kritiserar UKAS är att de fruktar att det nya systemet skall göra det ännu svårare för de svaga än det för närvarande är. Att det finns fog för en sådan misstanke visade herr Moberg när han sedan talade om kravet på ökad effektivitet. Det blir ökad stress med regeringens nya system, det är sanningen. All kritik mot UKAS försöker statsrådet Moberg vända till ett försvar för privilegier. Jag sade redan i mitt första anförande och jag vill upprepa det nu, att det är mycket viktigt att förstå, att kritiken mot UKAS kommer från två olika håll och har två olika utgångspunkter. Det finns en konservativ kritik som vill försvara det gamla privilegiesamhället och «universiteten <såsom delar i en hierarki där andra beståndsdelar är tronen, altaret, svärdet och penningpåsen. Den kritiken är faktiskt ganska ointressant därför att den låter alltid penningpåsen väga tyngst. Men det finns också en radikal kritik av UKAS som utgår från ståndpunkten att såväl det gamla som det nya privilegiesamhället måste bekämpas och brytas ned. Den kritiken förs fram av stora grupper studenter och även av universitetslärare. De slåss inte för att bevara en privilegierad ställning åt universitetsstuderande utan för att avskaffa alla klassprivilegier. Nu påstår regeringen att införandet av UKAS skulle vara en jämlikhetsreform. även detta påstående berörde jag i mitt första anförande. Jag vill än en gång varna för det missbruk som det innebär att begagna ordet jämlikhet på detta sätt. Man måste bestämt vända sig mot alla försök att ställa löntagare och studerande mot varandra, att beteckna den radikala kritiken mot UKAS som en önskan att bevara en förmånsställning åt vissa studentgrupper. De flesta studenter kommer att bli löntagare, och de har gemensamma intressen med arbetarklassen. En socialdemokratisk regering borde faktiskt observera att det är från socialistiska utgångspunkter som den kraftfulla kritiken mot det nya förslaget har förts fram.

Herr talman! Om statsrådet Moberg anser sig kunna använda ordet raljerande om min innanläsning ur en broschyr, så vågar jag påstå att den humoristiska effekten beror på broschyrens innehåll. Jag har anmärkt på broschyren och på marknadsföringen av informationen. Jag tror att även statsrådet Moberg måste erkänna att det inte är någon mening med att tillverka en informationsskrift som blir liggande i ett lager; det gäller att få ut broschyren. Jag vill i det sammanhanget nämna att ett av gymnasierna i Hälsingborg tillställdes exakt en broschyr per elev i avgångsklassen. Att få en enda extra broschyr var alldeles omöjligt. Vidare är det märkvärdigt att man kan finna det vara så viktigt att fastställa målsättningen för 1970-talets universitetspolitik men samtidigt säga att det hade medfört en statisk situation om vi tillsatt en utredning för att fastställa målsättningen för universitetspolitiken under slutet av 1960-talet. Vari består skillnaden? Jag vill vara så pass dynamisk att jag frågar mig, om vi inte redan nu bör börja utforma riktlinjerna för 1980-talets universitetspolitik. Statsrådet Moberg frågade vidare vad det är för extra remissomgång vi vill ha. Statsrådet har själv erkänt att det är en markant skillnad mellan UKAS och PUKAS. UKAS sändes ut på remiss, varpå det enligt vad statsrådet sade blev en konstruktiv debatt, som medförde att man framlade ett nytt förslag. Det är det sista nya förslaget som vi också ville ha på remiss. Det var alltså inte fråga om någon »extra» remiss. Jag kan inte låta bli att göra en fri översättning av vad George Eliot sagt: »Lovad vare mannen som inte har något att säga och avstår från att med ord bevisa detta faktum.»

Herr talman! Statsrådet Moberg skär alla oss som uppträtt i denna debatt över en kam, när han polemiserar mot fru Ryding och fru Sundberg. Han tillvitar även oss andra kritik som vi inte framfört, t.ex. detta med indoktrinering av samhällsbevarande idéer, uppträdande och tänkande. Statsrådet Moberg bör ange vem han i detta sammanhang avser. Statsrådet talade också om grupper som representerade framsteg och förändring. Det är ett sällskap, som jag trivs bättre i. Vad jag velat framhålla är att det inte bör genomföras en permanent reform, som innebär en låsning. Vi har också i utskottsutlåtandet försökt ge uttryck för uppfattningen, att det ställs stora krav på viljan och förmågan att fortlöpande ompröva utbildningens mål och de medel som man bör använda för att nå de målen. »De riktlinjer för organisationen av utbildningen vid filosofisk fakultet m.m., som genom propositionen underställts riksdagen, måste givetvis omprövas i den mån utvecklingen gör detta befogat», heter det i utskottsutlåtandet. Med »utvecklingen» avser jag inte utvecklingen under hundra år framåt, utan det måste röra sig om de allra närmaste åren. Jag har, herr talman, vidare syftat på frågan om dimensioneringen. 1965 sades det att 87 000 studerande skulle erhålla universitetsutbildning under 1970 talet; det var vad samhället hade resurser för. Men redan kort tid efter beslutet stod det ganska klart att den planeringen inte var realistisk och att studerandetillströmningen var = väsentligt större än vad som hade förutsetts. I vissa ämnen uppnådde man snart nog ett studerandeantal, som enligt beräkningarna skulle uppnås först i början av 1970-talet. Studierådgivningen var dessutom otillräcklig. Vi har i dag ett studerandeantal på omkring 100 000, alltså en väsentligt högre siffra än vad som förutsågs, och detta har skapat problem för universitetsmyndigheten. Jag tycker mig också förstå, att utbildningsdepartementet inte har erkänt att planerna verkligen sprack, vilket har framtvingat improvisationer och nödlösningar både i fråga om lärare och lokaliteter. Antalet kvalificerade lärare per hundra studerande är i dag mindre än det varit tidigare. Från folkpartiets sida uttalades också 1965, att vi ville ha flexibilitet i studiesystemet. I de direktiv för utredningen, som gavs till universitetskanslersämbetet, lades inte den vikt vid flexibiliteten eller över huvud taget vid frågan om den pedagogiska målsättningen som vi önskade. Om så skett, hade frågan kanske fått en behandling som inte varit så valhänt.

Herr talman! Statsrådet Moberg uppehöll sig ganska länge vid moderata samlingspartiets krav på att man skall ange en målsättning när det gäller utbildningen. Jag förstår mycket väl att statsrådet ville ta upp det diskussionsämnet. Men när statsrådet säger att ett sådant krav inte går att förena med framsteg och förändring och dessutom påstår att kravet är vettlöst, är det nödvändigt att reagera. En sådan formulering avslöjar en bigott knektmentalitet och intolerans mot dem som tycker annorlunda. Vilken är för Övrigt statsrådets målsättning? Vi har fått reda på en del som avser de kommande decennierna, alltså 1970 och 1980-talen. Detta sägs i år, 1969. Men vad sade statsrådet 1966, då ju diskussionen ändå inleddes? Jo, då framhöll statsrådet Moberg att »om vi kunde öka genomströmningshastigheten vid fakulteter och högskolor med en termin per elev från fem år till fyra och ett halvt år, så skulle vi med dagens utbildningskostnader och med 65 000 studerande tjäna cirka 30 miljoner kronor». Nu har vi 100 000 studerande. I föreliggande förslag är det inte fråga om att minska genomströmningshastigheten med ett halvår utan med betydligt mer, och då tjänar vi naturligtvis mer. Har statsrådet fortfarande denna målsättning, och är det kanske därför statsrådet känner sig så trängd då vi tar upp målsättningsfrågan? För övrigt kan detta inte bara ses som en ekonomisk fråga. Det är också frågan om inte det nya systemet kan medföra svårigheter som leder till en kvalitetssänkning. Det är väl alldeles uppenbart att vi i Sverige inte kan konkurrera med kvantitet, utan vi måste hålla oss till kvalitet även då det gäller utbildningen. När vi nu står i begrepp att reformera det högre utbildningsväsendet, så får det inte bli någon halvmesyr. Viktigast är att denna sak inte genomförs med ett pressat tidsschema. Detta är alltså bakgrunden till att vi liksom så många. studenter begär att man icke skall genomföra reformen nu utan vänta med omorganisationen till den 1 juli 1970.

Herr talman! Jag ställde en konkret fråga till fru Ryding, nämligen: Är vänsterpartiet kommunisterna berett att ta avstånd från det uttalande som lagts i munnen på en av edra riksdagskandidater vid höstens val, ett uttalande som skulle ha gjorts i lördags? Jag erhöll inget svar på denna fråga, utan fick på nytt lyssna till delar av fru Rydings första inlägg. Fru Sundberg — hjälp till och sprid information om det nya systemet, om det nu är så att dessa foldrar inte kommit ut till eleverna! Vi har fortfarande brister i vårt informationssystem ute på fältet. Herr Källstad återkom till en fråga som jag inte trodde att han skulle återkomma till sedan han hört herr Alemyrs kommentar. Det gällde herr Källstads krav på att reformen skulle vara provisorisk. När debatten fördes i medkammaren påpekade en partivän till herr Källstad vad herr Alemyr framhöll här, nämligen att detta krav från motionen inte finns med i reservationen. Man hade tydligen använt ett mindre lyckat ord när man i motionen krävde att reformen . skulle vara provisorisk. Låt mig upprepa, att varje reform är provisorisk i den meningen, att det ständigt tillkommer nya erfarenheter, nya fakta och nya förändringar, som ger oss anledning att revidera vad vi tidigare har beslutat. Jag uttryckte mig naturligtvis oklart, eftersom herr Holmberg så definitivt kunde missuppfatta vad jag sade om relationen mellan kravet på en målsättningsdebatt och kravet på att icke nu genomföra reformen. Jag sade att det var vettlöst att, vilket har gjorts, kräva — det beskyllde jag inte reservanterna från moderata samlingspartiet för — att den reform som nu debatteras skulle läggas åt sidan i avvaktan på en allmän debatt om universitetens framtida målsättning. Det är däri jag ser vettlösheten. Ett sådant tillvägagångssätt strider helt mot den teknik för reformarbete som vi har använt och vi berömmer oss av. Även i framtiden kommer vi med jämna mellanrum att diskutera utvecklingen på lång sikt. Det finns således anledning att räkna med att riksdagen får ta ställning till en samlad syn på utvecklingen inom det högre utbildningsväsendet under 1970-talet som skall följa upp det ställningstagande som riksdagen gjorde 1965 rörande utvecklingen under senare hälften av 1960-talet. Den metoden tänker den socialdemokratiska regeringen tillämpa också i fortsättningen. Jag välkomnar emellertid i den här frågan liksom i andra sammanhang den typ av debatt som mer ingående än tidigare kräver att vi som har ansvaret för förändringarna preciserar vad vi vill.

Jag är ledsen, herr Holmberg, men jag försökte att som punkt 2 ta upp detta i mitt första allmänna anförande, där jag talade om debatten angående våra möjligheter att kräva mer av universiteten på den här punkten och klargjorde vilka krav vi har ställt. Det är alltså ett av delmålen i detta lilla reformpaket som jag tidigare uttryckt på det sätt som herr Holmberg angav och som jag nu uttryckte litet annorlunda.

Herr talman! Jag lovade förut att komma tillbaka. Jag kan inte rå för att kammarens ledamöter inte har samma obegränsade repliktid som statsråd. Statsrådet Moberg har uppmanat mig att ta ställning till vad en partikollega till mig sagt i Göteborg i lördags beträffande de fasta studiegångarna. Först vill jag ha en upplysning och ställa en motfråga. Centerpartiet har i en motion uttalat att det kan vara rimligt för studerande också vid särskild utbildningslinje att beträffande studiemål få lika stor valfrihet som de studenter som studerar enligt fasta studiegångar. Man vill ha ett riksdagsuttalande om att tillämpningen av principerna om successiva val av studieinriktning skall få gälla även för elever vid särskild utbildningslinje.

Uttalandet i utskottsutlåtandet finner jag mycket märkligt. Man har inte preciserat vad man menat. Anledningen till att jag finner uttalandet så märkligt är vad statsrådet Moberg yttrade för en månad sedan vid ett besök i Göteborg. Han gav där en förklaring i den här frågan som helt avviker från vad utskottet i dag skriver. Inför Göteborgs studenter förklarade statsrådet att om det nu finns så konstiga människor att de vet vad de vill, så skall de få en särskild utbildningslinje. Men de måste i så fall presentera ett för tre år gällande val av utbildningslinje. De här uttalandena går stick i stäv riot varandra; Skall man inte tro på statsråd som talar ute i landet eller skall man inte tro på utskottets uttalande? Hela saken är diffus och ändå skall riksdagen tvingas att fatta beslut utan att ha en aning om tillämpningsföreskrifterna. Jag finner detta motsägelsefullt. Detaljer är ingalunda avgörande för oss, även om sådana kan vara mycket viktiga. Det avgörande är att få till stånd en demokratisk utbildningsreform som bryter ned de nuvarande barriärerna mellan. olika former för högre studier, de må nu kallas universitetsstudier eller vuxenstudier. En bred debatt om utbildningens målsättning är en väg att nå detta mål.

Herr talman! Jag vill bara med tillfredsställelse ' registrera att statsrådet Moberg har låtit sådana onyanserade uttryck som vettlös etc. bortfalla ur sin vokabulär. Statsrådets anförande var denna gång mycket mer nyanserat. Jag tror att diskussionen i sin helhet vinner på detta.

Det är alldeles riktigt att målsättningen inte enbart sammanhänger med studenternas krav. Utbildningen är inte bara en fråga för studenter och universitet. Det förstår vi inom vårt parti också. Nej, utbildningen är en angelägenhet för hela samhället där även de ekonomiska frågorna kommer in. Jag tycker ändå att målet att vidta åtgärder för att så att säga till varje pris spara pengar har fått en något för stor och framträdande plats i propositionen. Där poängterar man just tidsvinsten särskilt kraftigt. Men vad man borde göra är att se utbildningstiden och utbildningens mål i sammanhang och i relation till framtiden. Det har statsrådet i sitt anförande inte velat gå närmare in på.
Herr talman! Det gläder mig att statsrådet Moberg och jag nu har enats om betydelsen av en målsättningsdebatt. Vi får antagligen flera tillfällen att föra en sådan här. Jag vill bara i någon mån kommentera vad statsrådet sade i redogörelsen för den politiska målsättningen. Statsrådet använda uttrycket »den i miljön ovane». Statsrådet menade att det skulle vara svårare för den som är ovan vid en akademisk miljö att finna sig till rätta i det moderna universitetet. Men även de som kommer — och det är ett mycket ringa fåtal — från en miljö, där man var van vid akademiska termer o. d., måste finna, att dagens universitet med 20000 studerande märkbart skiljer sig från det som fanns för en generation sedan, när antalet studenter på universitetsorterna kanske var mellan 2000 och 5 000. Det är en helt annan press på studenterna av i dag; det vet statsrådet lika väl som jag. Jag har också begärt men inte fått svar på en fråga som jag ställde till statsrådet: Kommer man vid den särskilda utbildningsgången att fordra en 40-poängs studiekurs eller kommer man inte att göra det och kommer de blivande eleverna att informeras om hur det blir med den saken? Jag tror att det är utomordentligt viktigt att så sker, därför att statsrådet har med sitt »system» inga möjligheter att begränsa antalet elever som vill studera vid särskild utbildningslinje,

Herr talman! Det verkar som om herr Holmberg och jag vore överens nu och det är ju roligt. Låt mig i fråga om det inte finns någonting i denna proposition bara till slut framhålla, att det inte finns någonting i denna proposition som strider mot nu gällande eller sannolika målsättningar framöver för det högre utbildningsväsendet. Jag upprepar ännu en gång att regeringen och departementet välkomnar en debatt om de frågor som katalogiserats av U 68 i dess debattskrift. Skyll inte, fru Ryding, på tidsbrist! Ni försöker slingra Er undan med en motfråga, en motfråga som jag besvarade i mitt tidigare inlägg där jag framhöll att vi förutsätter, att de som väljer särskild utbildningsväg i samband med att de resonerar med studievägledarna presenterar planen för sin utbildning under de tre åren. Dessutom upprepar jag att skulle en person med den bestämda inriktning, som vi har förutsatt, inför andra året komma på andra tankar skall vederbörande självfallet ha samma möjlig het att ändra sig som de som går på de reguljära utbildningslinjerna. Det är emellertid inte detta saken gäller, fru Ryding. Jag upprepar min fråga: Tar vänsterpartiet kommunisterna avstånd från den typ av provokation som enligt referatet i Svenska Dagbladet hade förekommit i Göteborg där en representant för vänsterpartiet kommunisterna — tillika riksdagskandidat — skulle ha uppmanat SECO att se till att det kommer grus i maskineriet?
Som tidigare meddelats hålles en utrikesdebatt onsdagen "den 26 mars. Antalet utskottsutlåtanden som föreligger till slutlig behandling nämnda dag och fredagen den 28 mars är mycket stort och innefattar bl.a. socialdepartementets, industridepartementets och jordbruksdepartementets <:huvudtitlar. Fredagens sammanträde kommer icke att fortsättas på kvällen. Om så befinns nödvändigt för att inte alltför många ärenden skall behöva uppskjutas till efter påskuppehållet kommer ett arbetsplenum att anordnas torsdagen den 27 mars kl. 13.00.

Herr talman! Jag har begärt ordet för replik med anledning av att statsrådet Moberg i sitt anförande före middagspausen återgav vad min kollega i första kammaren herr Axel Johannes Andersson skulle ha yttrat i den pågående debatten. Efter kontroll av vad herr Andersson sagt anser jag nu att statsrådet Moberg inte har citerat herr Andersson riktigt. Jag har skaffat fram utskriften av herr Anderssons yttrande, och han sade att folkpartiet inte har något direkt yrkande i provisoriefrågan. »Jag framhöll i mitt första anförande>, sade herr Andersson, »att utskottet närmast karakteriserar detta som ett första led i någonting som skall komma. Det luktar ganska mycket av provisorium. Därför ansåg jag att jag i utskottet inte behövde trycka på provisoriefrågan.

Det var den saken jag försökte ge uttryck åt när jag underströk vad som sagts i utskottet, nämligen att de riktlinjer för organisationen av utbildningen vid filosofisk fakultet, som i och med propositionen underställts riksdagen, givetvis måste omprövas i den mån utvecklingen gör detta befogat. En sådan omprövning skulle alltså inte ske om hundra år utan mycket snart, och studenter och lärare skulle vara med i det arbetet. Det är på den punkten jag har velat ge uttryck åt en uppfattning.
Herr talman! Jag är alltjämt lika förvånad över att herr Källstad kommer tillbaka till detta spörsmål.

Då tillät jag mig påpeka dels att man i utskottets utlåtande ingalunda hade ställt det som villkor, dels att ordet provisorisk kanske inte av herr Axel Andersson i första kammaren betraktades som adekvat i sammanhanget, och det har ju nu bekräftats av det citat herr Källstad här återgav.

Herr talman! Man kan utan att göra sig skyldig till någon dramatisering eller överdrift påstå, att den atmosfär, i vilken riksdagen nu skall besluta om utbildningens organisation vid de filosofiska fakulteterna, tyvärr inte är den bästa och mest löftesrika. Statsrådet Moberg bagatelliserar här studentopinionen, men jag anser att han gör sig skyldig till en ganska allvarlig felbedömning, om han menar att den opinionen är tämligen bagatellartad. Ettriga och ihållande protester mot det framlagda förslaget har under flera månader framförts från den del av studentvärlden som berörs av ändringarna. Jag vill också understryka, att vi är skyldiga att lyssna till åsikterna och kritiken från detta håll, om de framföres seriöst och under oantastliga former. Den senaste opinionsyttringen i söndags måste enligt min mening, objektivt betraktad, vara ganska tungt vägande. Jag vill betona att det i denna förvisso inte bara deltog vänsterstudenter. I den mån jag kunde följa opinionsyttringen, kunde t.o.m. i grupperingarna urskiljas konservativa studenter. Situationen är onekligen egenartad, och den är icke tillfredsställande. En stor del — somliga påstår kanske majoriteten — av studenterna och för övrigt även många av lärarna, två grupper som ju bör veta en hel del om studier och studievillkor, vill icke ha den uni versitetsreform, som vi nu går att besluta om, i den planerade formen. Observera att man vänder sig mot formen — man vill ha en reform men inte på det sätt som nu föreslagits. Jag vill säga till statsrådet Moberg, att studenternas huvudorganisation, SFS, som statsrådet hänvisade till, icke tycks vara representativ. Svåra brytningar inom organisationen är av allt att döma redan på gång och har t.o.m. tagit sig mycket påtagliga uttryck. även om det icke skulle vara en så stor del som majoriteten — och det är alltså tvivelaktigt — av medlemmarna som är emot reformen, är motståndarna dock tillräckligt många för att man skall bli en aning betänksam inför ett beslut med omedelbart ikraftträdande och utan tillfredsställande förberedelsetid. Handläggningen av hela frågan om fasta studiegångar har enligt min åsikt inte varit invändningsfri. Statsrådet Moberg framhöll i sitt huvudanförande, att man inte kan rikta någon kritik mot det sätt på vilket förslaget förts fram. Statsrådet menade att den formella handläggläggningen varit oklanderlig. Förspelet är dock inte fullt så idylliskt och entydigt som det skildras i statsutskottets förevarande utlåtande på s. 6 och 7, där man får det intrycket att allt varit frid och fröjd. Skildringen behöver sannerligen något kompletteras. Odiskutabelt är att handläggningen började med 1965 års riksdagsbeslut efter en proposition från dåvarande eck lesiastikministern Edenman. Propositionen innehöll emellertid — det bör klart utsägas — inte mycket annat än ett naket förslag om fasta studiegångar' utan närmare angivande av vad dessa skulle komma att innehålla. Jag menar, att detta är grunden till den inte särskilt lustiga situation som vi nu befinner oss i. Socialdemokraterna svalde det hela — oppositionens invändningar beaktades inte. Därefter skrev Kungl. Maj:t bindande direktiv, och universi-- tetskanslersämbetet effektuerade på be ställning UKAS, som sedan under opinionstrycket förvandlades till PUKAS, vilket nu föreligger. Jag menar att det måste fastslås att ansvaret för dagens irriterande situation — jag tycker man kan säga att den är sådan — får anses ligga hos triumviratet Edenman—Palme-—Moberg.

Det talades i samband med presentationen av det ursprungliga UKAS-förslaget för ungefär ett år sedan om århundradets för att inte säga seklernas reform. Detta är — därvidlag är jag överens med statsråden — att ta till överord. Det nu föreliggande PUKAS-förslaget gäller endast en reform, låt vara en mycket stor sådan, inför 1970-talets utbildningspolitiska seglats. Vad utbildningsutredningen 1968 så småningom kan komma att föreslå — och jag har ju faktiskt litet med den att göra — torde få ännu större betydelse för framtidens postgymnasiala studier, inte minst med tanke på den allmänna målsättningsdebatt med klara allmänpolitiska inslag som utredningen initierat. Men man kan inte vifta bort — jag uppfattar det så, herr Moberg — målsättningsfrågan. Jag skall emellertid inte vidare uppehålla mig vid den. Jag vill bara fråga: Varför startades målsättningsdiskussionen så sent? Enligt min mening startades den nämligen alltför sent; vi fick länge från oppositionens sida — jag tycker jag vågar säga det, eftersom jag själv var med om saken — driva på för att få fram U 68. Avsaknaden av målsättningsanalys har, som herr Moberg uttryckte det, gjort debatten dels förvirrad, dels t.o.m. destruktiv. Men vilka är orsakerna? Vi går nu att besluta om en sak som inte kan och inte får betraktas — jag säger detta därför att den aspekten framskymtat — som något för alla tider gällande och allt nu bestående, friheten inräknad, omkullkastande. Att hävda något sådant är också att ta till överord. Den kalla verkligheten torde snart framtvinga korrigeringar, och genomgripande sådana. Man kommer mer och mer att fråga sig — jag har sagt det förut och jag vill säga det en gång till — om utbildningsdepartementets strateger vid skrivbordet alltid vet bäst. Jag tycker detta är någonting som utbildningsministrarna borde tänka på. Ledstjärnan för dem synes många gånger vara, att om teorin och verkligheten inte stämmer överens är det värst för verkligheten. Korrigeringarna och förändringarna skulle i framtiden ha kunnat bli mindre och färre, om departementets framläggande av propositionen och utskottets behandling av densamma icke till den grad hade påskyndats, att möjligheten för de berörda parterna att framlägga synpunkter starkt begränsats.

Snabbheten medför uppenbara vådor. Man har tidigare under debatten här exemplifierat detta ganska vältaligt. Informationen tränger inte fram och igenom ordentligt, kursplanerna blir inte färdiga i tid, lärarkrafterna hinner inte omfördelas och nyanskaffas. Det blir alltså förändringar i studerandeantalet i fråga om de olika ämnena och därmed en förändring av lärarkrafterna också. När jag säger detta, tror jag att det är realism och inte svartmålning som man kanske skulle vilja göra det till. I ett meningsutbyte, som jag hade med herr Moberg i anledning av en enkel fråga om de fasta studiegångarna i februari 1968, gjorde jag mig till tolk för den uppfattningen att reformen inte finge genomföras i hastighetens tecken. Jag bad också statsrådet att handlägga saken försiktigt så att inte villervalla eller svåröverblickbara kontroverser skulle uppkomma. Lakoniskt svarade då herr Moberg — inte i sitt första inlägg ty det var utförligt men i ett senare — att regeringen »i stora frågor inte handlade i panik». Ja, herr Moberg, kanske inte direkt i panik, det håller jag med om, men åtminstone är det fråga om onödig brådska. Hemställan om uppskov med reformens genomförande till den 1 juli 1970 tycker jag — även om det kan medföra vissa konsekvenser — är mycket rimlig. Det leder, som jag ser saken, inte till någon väsentlig ökning av den samhällsekonomiska förlust som det nu tilllämpade studiesystemet anses medföra. Vi har råd med att vänta ett år och vi skulle kanske på längre sikt till och med tjäna på det. Alla former av bristande förberedelse och därav betingad oreda, som man kan befara, brukar även i mindre utsträckning bli dyrbara inte bara för den enskilde utan också för samhället. Det är lika viktigt för båda parterna, att sådant undvikes. Beträffande enskilda punkter skall jag endast ta upp en enda sak, nämligen reservation 4, som herr Moberg eller möjligen herr Alemyr var inne på. Den gäller skärpta behörighetskrav för gymnasielärare. Man menade, att det var ett gammalt påstående eller en önskan från bl.a. moderata samlingspartiet. Jag medger gärna detta. Det är dessutom inte första gången jag i kammaren pläderar för högre minimikompetens för framför allt gymnasiets lärare, gällande kanske framför allt de stora blockämnena svenska, samhällskunskap och biologi, i fråga om vilka jag har personlig erfarenhet av det första ämnet. Jag tror alltså att jag vet vad jag talar om efter många års erfarenhet — dyrköpt erfarenhet till och med — från det svenska gymnasiet och från vår lärarutbildning. Det talas i pedagogiska sammanhang så mycket om fördjupning — ämnesfördjupning och liknande. Det är ett verkligt honnörsord, och det med rätta. Dess värre stannar det oftast vid blotta ordet, även om detta kan vara suggererande. Att ämnesteoretiskt utbilda gymnasielärare med fullgod kompetens för detta stadium i två ämnen på mindre än fyra år synes mig orimligt, generellt sett. Tyvärr är det, herrar statsråd, inte bara stjärnbegåvningar, för vilka det mesta är möjligt, som söker sig till lärartjänst, även om man av hjärtat skulle önska att det vore på det sättet. Proposition nr 4 har framkallat icke mindre än ett trettiotal motioner eller motionspar. Utskottet har ur dessa ställt samman 35 yrkanden, och dess socialdemokratiska majoritet har hemställt om avslag på samtliga. Inte något yrkande har befunnits så väl underbyggt, att man ens har velat gå med på en enda liten skrivelse till Kungl. Maj:t.

Det är en rättning på linje av sällsynt och underbar skönhet. Här finns ingenting som kan bli bättre. Konstverket är färdigt, fulländat i Kungl. Maj:ts kansli. Trosvissheten är fascinerande.

Att en reform är av nöden, är väl i stort sett alla överens om; det få tal som inte har denna mening vill jag inte tala om i detta sammanhang. Vad som är litet beklagligt även på längre sikt är bara, att rätt många skulle ha önskat det hela i flera avseenden en smula annorlunda.